Fru talman! Jag måste återkomma till frågan om ideologi och grundprinciper. Roland Sundgren började sin replik med att säga att det tydligen inte följer några nämnvärda fördelar med att avskaffa monopolet — alltså skall man låta det vara kvar. Det är ju precis det jag bestrider, när jag säger att man måste kunna visa att det föreligger väsentliga fördelar för att man skall behålla ett monopol. Sedan kom Roland Sundgren in på Allmänna Förlaget. Där har det funnits vissa fördelar, men det är i propositionen klarlagt att från regionalpolitisk synpunkt kommer icke några nackdelar att uppstå. Det kommer fortsättningsvis att finnas lika stora möjligheter som tidigare att sprida tryckeriverksamheten bland företagen runt landet. Ta i stället som exempel SJ:s resebyrå. Vad finns det för väsentliga skäl till att man skall bibehålla ett monopol för det företaget?

Fru talman! I motionen nr 2454 av Erik Hovhammar m.fl. har vi från moderat håll starkt velat understryka det angelägna i att så långt möjligt begränsa omfattningen av offentliga monopol. De förslag som innefattas i propositionen 134 har vi därför hälsat med stor tillfredsställelse. Men vi betonar samtidigt att de argument som redovisas i propositionen är lika relevanta på en lång rad andra områden som inte berörs av nu föreliggande förslag om att upphäva monopolförhållandena. Vi motionärer menar därför att arbetet med att se över och begränsa statliga monopol och särställningar icke får anses avslutat i och med att föreliggande förslag behandlas i dag. Detta är desto mer väsentligt som det under senare tid finns exempel på en utveckling som faktiskt går stick i stäv med de uttalanden som görs i propositionen. I motionen redovisar vi ett antal sådana exempel, och jag skall i det följande närmare gå in på ett par av dem. Reglerna för yrkesmässig biltrafik upplevs — såväl av enskilda företagare i branschen som av allmänheten — så, att staten har medverkat till en särställning för SJ och GDG. De nya bestämmelserna, som infördes efter riksdagens beslut för ett par år sedan, innebär att särskilda turisttrafiktillstånd erfordras för turistresor. Även för resor av rent tillfällig art erfordras sådana tillstånd. Då berörda företag icke ges tillstånd att fortsätta sin verksamhet — i många fall har det omvittnats att den bedrivits utan anmärkning — blir konsekvensen, förutom själva nedläggningen av verksamheten som sådan, att SJ och 'GDG stärker sin monopolställning. Många människor, särskilt ute på landsbygden, ser med oro hur exempelvis antalet små bussar med tillstånd blir färre och färre. Många idrottsföreningar reagerar när man numera måste beställa en stor buss med plats för ca 50 personer för att skjutsa 10-12 spelare. När man i början av året på en ort drog in ett dylikt tillstånd, reagerade allmänheten genom skrivelser till myndigheterna. För att något belysa följdverkningarna av att på detta sätt slå vakt om offentliga monopol skall jag citera några rader ur en skrivelse till länsstyrelsen i fråga: ”Vi är en grupp pensionärer, som brukar samlas i en studiecirkel och även gör en studieresa då och då. De flesta av oss har inte bil, och även de som nu kör blir äldre och vill snart inte ge sig ut i trafiken. Några kollektiva trafikmedel som passar finns ej, flera bor långt bort från landsvägen och måste hämtas vid dörren. För att kunna fortsätta att träffas är vi därför beroende av att det finns en liten buss som kan köra, även på dåliga vägar, och samla upp deltagarna.” Man påpekar vidare att det blir för dyrt att hyra en stor buss, som man inte kan fylla till mer än en tredjedel, eller beställa taxi. Det blir dessutom dåligt utnyttjad energi, menar man. Med åtskilliga parallella exempel vore det möjligt att visa att de nya bestämmelserna har skapat onödig byråkrati och betydande krångel. I betänkandet erinrar finansutskottet om tidigare riksdagsbehandling och påpekar bl.a. att riksdagen uttalat sig för att regeringen skall följa utvecklingen på detta område. Enligt min mening borde utskottet ha sträckt sig längre. Turisttrafiken har inte medfört problem som motiverar nuvarande reglering. Det kan ifrågasättas om det inte är mindre lyckade lagtekniska lösningar som oavsiktligt har lett fram till de problem som jag här sökt beskriva. Under alla förhållanden finns det inget skäl att upprätthålla kravet på särskilda tillstånd för turistresor. Om beställningstrafiktillstånd finns utgör det i sig en garanti för att företaget i fråga uppfyller säkerhetsoch andra bestämmelser. Ytterligare tillstånd bör krävas endast i ren linjetrafik. Det växande antalet offentliga monopol är mycket oroande. I sammanhanget vill jag erinra om att Kommunförbundet och Sveriges Turistråd har gått in som aktieägare i Smålandsresor AB. Kan det vara till gagn att dessa huvudmän ger sig in i ytterligare affärsdrivande verksamhet? Av de privata företag som redan är etablerade i branschen upplevs detta som en snedvridning av konkurrensläget. Man menar att det inte kommer att bli en konkurrens på rättvisa villkor. Avslutningsvis vill jag kommentera finansutskottets synpunkter på vårt yrkande i motionen om de arbetspsykologiska institutens inordnande i de nya arbetsmarknadsinstituten. Utskottet gör gällande att riksdagsbeslutet i fråga innebär att viss verksamhet görs myndighetsinternt snarare än att arbetsmarknadsverket ges monopol på visst slag av konsultinsatser. Formellt kan det synas förhålla sig så, men verkligheten talar ett helt annat språk. I praktiken innebär beslutet en socialisering av privata företag, eftersom dessa tvingas upphöra. Verksamheten har hittills omfattat nio företag med ca 40 lokalkontor, spridda över hela landet och med sammanlagt 300 anställda. Som jag påpekade i en interpellationsdebatt här i kammaren den 30 november upphör dessa företag att fungera vid årsskiftet. All personal är uppsagd. Det är bara att konstatera detta förhållande. Verksamheten har till 90 26 monopoliserats av staten. Företagen kan inte överleva med den korta tidsfrist som nu står till buds. Även den berörda personalen kommer att så utan arbete om den inte före årsskiftet kan få er. adekvat anställning inom den nya statliga organisationen. Vad som här har hänt står faktiskt i diametral motsats till intentionerna i Gustaf Lindencronas utredning. Fru talman! Jag har valt att närmare utveckla dessa synpunkter för att ytterligare understryka vad vi framhåller i motionen om angelägenheten av att fullfölja arbetet med att i största möjliga utsträckning begränsa statliga monopol och särställningar. Det är värdefullt att finansutskottet har gjort uttalanden i denna riktning i det betänkande som kammaren nu behandlar. Utskottets talesman Bo Siegbahn har nyss bekräftat det förhållandet. Min förhoppning är nu att regeringen tar fasta på dessa uttalanden och beslutsamt fullföljer de ambitioner som man trots allt har gett uttryck för i sin proposition.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år krävt uppbyggnaden av ett informationssystem för samhällsförändringar. Vi anser — som vi också framhåller i våra motioner 1129 och 2467 — att datatekniken skall utnyttjas för kunskapsinsamling i folkflertalets intresse. Med datateknik kan man systematiskt kartlägga viktiga delar av verkligheten som i dag inte är kända. Exempel på sådana frågor är: Vilka risker finns på arbetsplatserna? Vilka miljögifter påverkar våra livsmedel? Vilka är de sanna kostnaderna för bilismen? Vilket är det verkliga antalet trafikskadade, osv.? Eller — som SOFI framhåller i sitt remissyttrande över bl.a. vår motion: Förbättras eller försämras befolkningens hälsotillstånd? Förbättras eller försämras arbetslivets kvalitet? Utarmas eller berikas arbetsinnehållet av den pågående tekniska utvecklingen? Förbättras eller försämras människors relationer till varandra i familjeliv och i andra sammanhang? Uppräkningen skulle kunna göras mycket lång av relevant statistiskt underlag, som i dag saknas men samtidigt är nödvändigt om vi vill åstadkomma förändringar eller förbättringar. Krav på sådant statistiskt underlag har också ställts, inte bara av forskare och administratörer samt av politiker och folkrörelser utan också av de fackliga organisationerna. I senaste LO-tidningen pekar bl.a. Sten Johansson på att den relativa ofärden kvarstår tio år efter låginkomstutredningens avslöjande rapporter. Nåväl, nu har regeringen tillsatt en utredning med uppgift att se över statistikens innehåll och framtida inriktning. Direktiven kom den 25 oktober. Finansutskottet anser därmed att saken är utagerad. De frågor som berörs i vänsterpartiet kommunisternas motioner kommer, sägs det i utskottsbetänkandet, i huvudsak att tas upp av utredningen. Som grund för detta antagande åberopar utskottet några rader i de sexsidiga direktiven där det sägs att det skall finnas ”opartisk” statistik som underlag för samhällsdebatten. Fru talman! Efter att ha lusläst dessa direktiv tvingas jag tyvärr konstatera att det också är den i stort sett enda positiva skrivningen i dem —i övrigt består utredningsdirektiven av besparingsalternativ eller till intet förpliktande fraser. Avsikten med våra motioner var faktiskt att få fram ett underlag som blottlägger samhällets brister — inte att få fram underlag som kan användas till allsköns besparingar. Jag tvingas därför till utskottets talesman här i kammaren ställa följande fråga: Kommer den av regeringen tillsatta utredningen att ha som målsättning att bygga upp ett informationssystem som gör det möjligt för människor att bilda sig en helhetsuppfattning av verkligheten och samhällsutvecklingen? Som mycket riktigt framhålls i remissyttrandena famlar medborgarna nämligen i dag i blindo. Vad innebär vidare utskottets skrivning om ”opartiskhet”? Innebär den skrivningen att den statistik som skall tas fram skall tillfredsställa också arbetsköparna, exempelvis inom arbetsmiljöområdet? Och vad innebär utskottets skrivning att de frågor vi tar upp i våra motioner ”i huvudsak” skall tas upp av utredningen? Innan de frågorna besvarats, fru talman — och det anser jag inte att man har gjort från utskottets sida — vidhåller jag vänsterpartiet kommunisternas krav i motionerna.

Fru talman! Aldrig har vi behövt resultatet av forskarnas mödor mer än nu. På snart sagt alla samhällsområden pekar man på behovet av forskning för att bättre förstå det som sker eller för att skissera nya vägar framåt. Samtidigt vet vi att många intressanta och viktiga forskningsresultat, som redan i dag finns, inte utnyttjas i de sammanhang där de borde utnyttjas. Varför, kan man med rätta fråga sig. Svaret är egentligen enkelt. Utanför en liten skara experter på ett visst forskningsområde är många forskningsresultat okända. De som behöver informationen vet inte alltid om att den finns. Det är en svaghet, inte minst i dagens socialoch miljöpolitik, att det kunnande som samlas genom forskning, utveckling och försöksverksamhet utnyttjas så dåligt. På många områden dröjer det länge, alltför länge, innan forskningsresultat så att säga återförs och omsätts i praktisk verksamhet. Det finns flera orsaker till detta. Det är mycket svårt att överblicka befintligt kunskapsstoff, bl.a. därför att det finns på många språk, inom många vetenskapsgrenar och i många databaser. Det finns dessutom ofta ett större intresse för att ta fram nytt kunnande än för att sammanfatta och dra slutsatser av ett redan känt material och se till att det blir lätt tillgängligt. En ytterligare svårighet är att det vetenskapliga språket ofta gör kunskapen svårtillgänglig både för allmänhet, beslutsfattare och forskningskolleger inom andra områden. Därför behövs det en ökad satsning för att föra ut forskningsresultat och på det sättet få dem utnyttjade som underlag för beslut. Det är detta krav som ställs i centermotionen, dvs. den andra av de motioner som behandlas i finansutskottets betänkande. Där skisseras också några olika praktiska vägar för att förbättra kontakterna mellan forskare, administratörer och politiker, allt i syfte att snabbare få relevanta forskningsresultat utnyttjade i samhällsarbetet. De remissinstanser som yttrat sig över centermotionen har haft varierande åsikter om de konkreta förslagen. Några har tillstyrkts, andra har avstyrkts. Om behovet av en satsning för att bättre tillvarata olika forskningsresultat är däremot enigheten stor. Detta är inte heller någon ny fråga. Forskningsrådsutredningen ägnade mycket arbete åt att skissera möjliga vägar och tog också fram ett helt paket av åtgärder. Tyvärr fanns inte mycket av det med i den forskningsproposition som riksdagen tog ställning till i våras. Där finns emellertid uppslag som regeringen borde kunna använda sig av i sitt fortsatta arbete med denna fråga. Det centeryrkande som i dag behandlas är ett av många som ställdes i anslutning till vår partimotion om livsmiljö och livskvalitet. För oss har det varit angeläget att peka på forskningens viktiga roll i detta sammanhang samt behovet av att snabbt tillgodogöra sig forskningsresultat - något som är viktigt på alla områden, men inte minst inom socialoch miljöpolitiken. Vi tar det som en framgång att ett enhälligt utskott ställer sig bakom uppfattningen att det är angeläget att förbättra samarbetet mellan forskare, politiker och administratörer för att forskningsresultaten bättre skall kunna tillvaratas. I betänkandet behandlas också två motioner från vpk. Där krävs ett förslag till uppbyggnad av informationssystem som ger faktaunderlag för samhällsförändringar i folkflertalets intresse. Det kravet har Eva Hjelmström vältaligt utvecklat. Det är riktigt att den officiella statistik som i dag finns behöver ses över. Det finns bl.a. ett ökat behov av allmänt samhällsbeskrivande statistik. Så långt har motionärerna rätt. Men så sent som för en och en halv månad sedan utfärdades direktiv för en översyn av den statliga statistikens innehåll och framtida inriktning. I direktiven är ett antal punkter uppräknade. Det sägs att utredningen skall kartlägga behovet av statistik inom skilda samhällsområden. Kommittén skall också föra en principiell diskussion om den statliga statistikens roll i samhället. Som tredje punkt kommer den uppgift som finns citerad i utskottets betänkande, nämligen att utredningen skall se till att det finns tillgång till opartisk statistik som faktaunderlag för samhällsdebatten och för en allmän information om samhällsutvecklingen. I den fjärde punkten sägs att utredningen skall precisera förhållandet mellan den officiella statliga statistiken och de statistiska data som är nära anknutna till driften av olika administrativa system. Den femte punkten lyder: För varje område bör statistikens användning som planeringsoch beslutsunderlag belysas liksom dess betydelse som allmän samhällsinformation. Det är ett mycket vitt uppdrag som denna kommitté har fått, och från utskottets sida har vi bedömt att det krav som har ställts i vpk-motionerna ryms inom den vida ramen för detta uppdrag. Därför anser vi att motionernas yrkande är tillgodosett, och vi har alltså avstyrkt motionerna. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet.
Fru talman! Jag tackar Christina Rogestam för det klarläggandet. Och jag hoppas att vi snart kommer att få se resultat från denna utredning, som just tar upp det vi har pekat på i våra motioner. Jag ser alltså med tillfredsställelse på att de i praktiken har blivit tillstyrkta.

Fru talman! Att jag dristar mig att kommentera finansutskottets betänkande 1979/80:7 beror inte bara på att jag har velat bidra till en viss jämvikt i könsrollsfördelningen i den här debatten, utan också på att betänkandet behandlar frågor, som jag i åtskilliga år haft anledning att begrunda som medlem av styrelserna för framtidsstudiesekretariatet och riksbankens jubileumsfond samt av forskningsrådsnämnden. Mina erfarenheter därifrån gav jag uttryck åt i kammarens allmänpolitiska debatt den 25 oktober i år, och jag skall självfallet inte upprepa vad jag då sade, även om erfarenheten lärt mig att om man skall hoppas nå rågot nämnvärt antal av riksdagens ledamöter måste man i allmänhet gå omvägen över pressen och televisionen och dessutom säga samma sak flera gånger.

Man frågar sig kanske, varför inte också forskningsrådsnämnden hörts. Utskottet hänvisar också till förvaltningsutredningens nyligen avlämnade betänkande. Allt som allt finner utskottet ingen anledning för riksdagen att nu ta några särskilda initiativ i frågan men förutsätter att regeringen beaktar behovet av förbättrat samarbete mellan forskare, politiker och administratörer.

Riksdagen har tidigare känt ett sådant behov, när man i två steg bemäktigade sig statsrådsberedningens dåvarande think-tank — sekretariatet för framtidsstudier — och lade denna under riksdagens domvärjo. Dess värre har riksdagen utnyttjat möjligheterna dåligt och nu i stället uteller inackorderat detta sorgebarn hos forskningsrådsnämnden, och därigenom på nytt gjort det oåtkomligt för riksdagsledamöterna. En regering kan alltid skaffa sig de utredningsorgan den behöver, kommittévägen. Riksdagen har också möjlighet att ta initiativ. Sådana är dock sällsynta, alltför sällsynta.

Det finns de som säger att alla prognoser slår fel och att det inte lönar sig att prognostisera. Jag tillhör inte dem som är så defaitistiska. Jag tror det vore bra om man vid sidan av ett konjunkturinstitut hade ett konsekvensinstitut, och jag undrar om inte ett sådant borde sortera under riksdagen, med en tillräcklig parlamentarisk representation, i kontinuerlig dialog med forskare och utredare, som också var tränade i att tänka i sådana termer som hör till själva beslutsprocessen, och i samspelet mellan olika slag av faktorer, dvs. sådant som kallas systemanalys. På senare tid har vi sett sådana företeelser som en uppföljningsutredning över högskolereformen och en konsekvensutredning i kärnkraftsfrågan. Inom forskningsrådsnämnden har man tagit initiativ till studier av konsekvenserna för samhället av en utplanande ekonomi. I riksbankens jubileumsfond har man initierat en studie på bred front av verkningarna av det svenska skattesystemet. Vi behöver mera sådant, och vi behöver för detta slag av uppgifter uppbyggd och organiserad kompetens. Det amerikanska representanthuset antog för fem år sedan en regel, kallad ”foresight provision”, som innebär att varje utskott i samband med behandlingen av regeringsförslag skall försöka analysera förslagens konsekvenser på längre sikt, och för detta ändamål har kongressen kraftigt förstärkt motsvarigheten till vår upplys ningstjänst. Jag har för min del inte kunnat undgå att ställa mig frågan, om inte vår riksdag genom att utskottens kansliorganisation i så hög grad baseras på juridisk och administrativ kompetens skulle behöva förstärkning med kompetens speciellt inriktad på konsekvensanalys av exempelvis ekonomisk, statistisk, demografisk och ekologisk natur, vid bedömningen av förslag som föreläggs riksdagen av regeringen eller motionsvägen. Jag har ännu inte lyckats komma över att en riksdag, som inte längre kan karakteriseras enbart som ett transportkompani, i så hög utsträckning låter regeringens propositioner passera utan invändningar — emellanåt därför att man inte begriper dem — medan de flesta friska motionsförslag saklöst och hjärtlöst avslås. Är verkligen tillgången på fantasi och förnuft så ojämnt fördelad mellan kanslihuset och detta hus? Gör vi verkligen effektivt bruk av —och tar till vara —- de förståndsgåvor och den uppfinningsrikedom som våra kamrater i kammaren besitter — även om många av oss andra kanske känner sig ganska tomhänta själva? Trots allt har vi på sista tiden fått se att statsråd och riksdagsmän är ömsesidigt utbytbara. Det är bara det att statsråden under sin tid i maktens korridorer har fri tillgång till tänk-tankar och utredningsorgan, medan de som riksdagsmän får dela vår möda att behöva tänka själva och att försöka att på egen hand lura ut hur det egentligen förhåller sig. Fru talman! Jag har med dessa ord velat underblåsa en parlamentarisk befrielserörelse gentemot föreställningen att vad far gör är alltid det rätta och att regeringen tänker för oss. Jag skulle gärna se att ”folkets främsta företrädare” tilltrodde sig förmågan att själva kunna hantera ett instrument för mera kvalificerade bedömningar än hittills av konsekvenserna av de beslut som de har att fatta på alla andra medborgares vägnar. Fru talman! Jag kan trots allt inte motstå att ansluta mig till Christina Rogestams yrkande om bifall till finansutskottets hemställan.

Fru talman! ”Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m.” är den officiella benämningen på vad som i dagligt tal kallas säpo, berättar justitieutskottet i sitt betänkande. Det har dock varit skralt med säpos förmåga att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet. Sådan verksamhet har t.o.m. bedrivits av höga tjänstemän inom säpo. Däremot har säpo varit synnerligen effektiv när det gäller att hålla reda på vänstersympatisörer och hindra dessa från att få jobb. Den senaste bravaden är att säpo hindrat en snickare från att utföra sitt arbete inom marinmuseet i Karlskrona. Det torde finnas ett samband mellan dessa företeelser. I sin iver att jaga radikala jobbare försummar säpo att uppdaga brott som begås t.o.m. i de egna lokalerna. Säkerhetspolisen är ineffektiv när det gäller att bekämpa de brott den officiellt är till för att bekämpa. Den är samtidigt ett hot mot demokratin och de medborgerliga frioch rättigheterna. Det finns en rad starka skäl för att säkerhetspolisens verksamhet bör bli föremål för en grundlig granskning, så som vi begärt i vpk-motionen 221. Låt mig peka på några av dessa! Säpos åsiktsregistrering vid värnpliktsriksdagen i början av 1970-talet var en larmsignal. IB-affären är ett annat fall där säpos agerande borde ha granskats. I den s.k. sjukhusaffären i Göteborg figurerade säpo på ett minst sagt anmärkningsvärt sätt. Starka krav på granskning av säpos roll restes då utan att någon verklig undersökning kom till stånd. Telefonavlyssning, t.o.m. i former som allvarligt äventyrar viktiga principer i tryckfrihetslagstiftningen, bl.a. uppgiftslämnares anonymitets skydd, har förekommit. Åsiktsregistrering förekommer genom att en tänjbar paragraf utnyttjas på ett sätt som passar säpos syften. Sidoinformation från telefonavlyssning har använts till skada för enskilda personer. Registrering förekom i stor omfattning av personer som demonstrerade mot USA:s krig i Vietnam. Registrering förekommer också av latinamerikanska flyktingar i Sverige, vilket torde sakna stöd i tjänsteföreskrifterna. Som bekant redovisade Melker Berntler, kommissarie i säkerhetspolisen, i några tidningsartiklar för ett år sedan mycket anmärkningsvärda uppgifter om säkerhetspolisens arbete. Han pekade bl.a. på hur telefonavlyssningen utnyttjats på ett sätt som utgör hot mot både rättssäkerhet och åsiktsfrihet. Den debatt som uppstod i samband med dessa avslöjanden visade att det rådde stor oro också inom pressen för att säpos verksamhet stred mot viktiga demokratiska principer. Kraven på en ordentlig undersökning av säkerhetspolisens verksamhet avvisades dock av regeringen. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi redan tidigare krävt en sådan undersökning, och nu ansåg vi det ännu mer motiverat. Men dåvarande justitieministern hävdade i en riksdagsdebatt hösten 1978 att det räckte med de granskningar som redan förekommer. Vad säger då justitieutskottet när vi i en motion yrkat på att riksdagen hos regeringen skall begära att en parlamentarisk utredning, vari de fem riksdagspartierna är företrädda, snarast tillsättes för att granska säkerhetspolisens verksamhet och föreslå åtgärder i syfte att trygga medborgarnas rättssäkerhet? Utskottet redovisar gällande bestämmelser, men missar den avgörande problemställningen om säpos agerande trots dessa bestämmelser. Man söker åberopa bl.a. ökat militärt intresse för Sverige, ökad internationell brottslig verksamhet och tekniska förändringar i underrättelseverksamheten som förklaring till att säkerhetspolisens verksamhet tilldragit sig större intresse i den allmänna debatten. Detta kan ändå inte vara en förklaring till att säpo bedriver åsiktsregistrering och en verksamhet som innebär ett hot mot rättssäkerheten i vårt land. Man bekämpar inte främmande makters spionage mot vårt land genom att hindra en snickare från att utföra sitt arbete! Vad det ytterst handlar om är om säkerhetspolisen i sin verksamhet är så inriktad på att registrera folk med vänsteråsikter att man försummar ”hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet”. Det handlar om att denna verksamhet äventyrar viktiga demokratiska rättsprinciper. Det handlar om att säkerhetspolisen tar sig befogenheter som strider mot fattade beslut. Det handlar om att se över gällande bestämmelser för att trygga medborgarnas rättssäkerhet. Det råder faktiskt yrkesförbud även i Sverige, påpekade nyligen i en tidningsartikel Dennis Töllborg, som företagit en större genomgång av säpos verksamhet. En person kan av säpo hindras från att utföra ett arbete, men får inte ta del av skälen och är därför förhindrad att försvara sig. Detta är ur demokratisk synpunkt helt förkastligt. Säkerhetspolisen har i en rad uppmärksammade fall agerat på ett sätt som innebär osäkerhet för medborgare i vårt land. När därtill säpo själv skakats av skandaler, då borde det vara hög tid att se över denna mäktiga apparat i vårt samhälle. Inget av vad justitieutskottet anfört rörande företagna utredningar och gällande kontroll upphäver detta behov. De många säpo-skandalerna har ju inträffat trots det som utskottet åberopar. Det måste också betonas att säpo-skandalerna ökat. Det visar att vad justitieutskottet åberopar inte håller. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till motion 221 om granskning av säkerhetspolisens verksamhet. Då jag inte vet om någon kommer att yrka bifall till motionen 1753 av Maj Britt Theorin m.fl., vill jag passa på att göra detta, eftersom motionärerna föreslår förbättrad parlamentarisk kontroll över säkerhetspolisen. Ytterligare en vpk-motion behandlas i betänkandet. När folkpartiregeringen med buller och bång lade fram sin tämligen innehållslösa proposition om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati, pekade vi i en motion på att bl.a. den del av säkerhetspolisens organisation som innebär registrering och rapportering av politisk verksamhet bör upplösas och anslagen reduceras i enlighet härmed. Inte heller detta yrkande biträdes av utskottet och jag vill därför yrka bifall till motion 2467, yrkande 15.

Fru talman! De här motionerna om säkerhetspolisens arbete skulle egentligen ha behandlats i våras, men de sköts upp till hösten. Det berodde på att den aktualiserade organisationsöversynen inte var klar när riksdagen behandlade anslagsfrågorna till polisen. Nu har översynen avslutats och resulterat i en del förändringar i verksamheten, och dessa förändringar är av betydelse när man bedömer de frågor som tas upp i motionerna. Av den anledningen kan vi från utskottets sida inte se att man nu skall behöva tillsätta en parlamentarisk utredning för att göra ytterligare arbete innan man sett resultat av detta. En väsentlig åtgärd är att rikspolisstyrelsens parlamentariska ledamöter skall ägna mycket mera tid åt den här verksamheten än hittills. Som ett led i det avseendet skall antalet plenasammanträden ökas till det dubbla. Vid dessa sammanträden skall ledamöterna få ta ställning inte bara till utlämnande av uppgifter ur polisregister för personalkontroll utan också till frågor i anslutning till införande av uppgifter i registret. För det arbetet krävs att alla närvarande ledamöter måste vara ense om de här åtgärderna. Lekmannaledamöternas möjligheter till inblick i verksamheten kommer också att ökas genom regelbundna besök vid de olika enheterna inom säkerhetsavdelningen, och därigenom får de möjlighet att mera aktivt ta del av arbetet. Det här är en mycket viktig principförändring mot tidigare och bör också ge oss andra garantier för att allt går just till. Parallellt med det här har regeringen och riksdagens ombudsmän och justitiekanslern oinskränkta möjligheter till insyn i verksamheten. Den här insynen sker genom föredragningar minst en gång i månaden inför justitieministern och statssekreterarna i justitiedepartementet och statsrådsberedningen. Justitiekanslern gör inspektioner minst en gång om året då han bl.a. väljer ut särskilda akter i olika ärenden och går igenom dem. Dessutom inspekterar han så fort någon anmälan sker mot säkerhetspolisen. JO gör täta inspektioner hos avdelningen i samband med anmälningar. Allt detta sker för att kontrollera verksamheten, och personalen är nog så medveten om all denna tillsyn och rättar sig i sitt arbete därefter. Trots det är det naturligtvis ett problem, att vi inte alla kan få den insyn som kanske vore önskvärd, men längre än så här kan man inte gå av säkerhetsskäl. Det finns inget annat land i världen som har en så vid insyn i säkerhetspolisens arbete som Sverige, och det har vi nog anledning att vara tacksamma för. I de motioner utskottet nu behandlar i betänkandet nr 3 utgår man från kritik mot den polisiära säkerhetstjänsten som förts fram i den allmänna debatten, alltså i massmedia, TV, radio och tidningar. Kritiken har gått ut på att säkerhetspolisen på ett otillåtet sätt hanterat frågor om personalkontroll och telefonavlyssning. Det har också hävdats, att säkerhetstjänstens verksamhet varit ensidigt inriktad mot registrering av politiska åsikter när det gäller personer med uttalade vänstersympatier. Nu har också juristkommisionen i Berglingfallet i dagarna lämnat sin första rapport. Det har i den allmänna debatten också hävdats att även kommissionen fört fram samma sorts kritik mot den polisiära säkerhetstjänsten. Det är enligt min mening angeläget att slå fast att så inte är fallet. Här har det gällt att söka vägar att förstärka organisationen mot sådana infiltrationsförsök från t.ex. öststatshåll som Berglingfallet är ett exempel på. Den enda kritik som kommissionen kommit med är denna: ”Det kan ifrågasättas om det inte redan hösten 1977 förelåg förutsättningar för att anordna avlyssning av Berglings telefon. Denna fråga är emellertid utan egentlig betydelse eftersom det ungefär samtidigt blev känt att Bergling ånyo skulle ut i FN-tjänst. Ett tillstånd till avlyssning skulle härigenom ha fått ett begränsat värde.” Sedan har kommissionen också uttalat följande: ”Kommissionen har inte några erinringar mot det sätt, på vilket den sommaren 1977 igångsatta undersökningen drevs. Kommissionen har erfarit att man inom RPS/Säk vid olika tidpunkter övervägde att göra ett ingripande mot Bergling. Att ett ingripande inte kom till stånd före det Bergling greps av Israelerna är, med hänsyn till den försiktighet som var påkallad och till Berglings långa utlandsvistelser, inte något anmärkningsvärt. Här må även framhållas att det inte längre var fråga om att avlägsna en akut säkerhetsrisk. Nu gällde det framför allt att söka bevisa Berglings brottslighet och få honom lagförd samt att — inte minst viktigt — kartlägga skadeverkningarna.” Till sist gör kommissionen en sammanfattning, som jag också skall läsa in i protokollet: ”Vid en sammanfattande bedömning av fallet Bergling bör framhållas att de yttre omständigheterna i hög grad gynnat Berglings brottsliga verksamhet samtidigt som de försvårat ett avslöjande. Bergling har sålunda i sin tjänst haft tillgång till hemligt material inom såväl den civila som den militära säkerhetstjänsten. Han har utan att väcka uppmärksamhet kunnat företa ett stort antal resor i Europa och Främre Orienten. All personlig kontakt med uppdragsgivarna” — då talar man också om Sovjetunionens underrättelsetjänst — ”har kunnat ske utomlands. I sin spioneriverksamhet har Bergling haft tillgång till avancerade hjälpmedel, något som i förening med hans kännedom om den svenska säkerhetstjänsten försvårat hans avslöjande. Kommissionen har i sin genomgång av fallet Bergling på några punkter ifrågasatt lämpligheten av eller riktat kritik mot vissa rutiner och åtgärder. Detta innebär självfallet inte att kommissionen anser att Berglings brottslighet med säkerhet kunnat förhindras eller avslöjas tidigare om dessa rutiner och åtgärder varit annorlunda. Att helt skydda sig mot brottslighet av detta slag är knappast möjligt. Kommissionen finner det också angeläget att betona att dess bedömning varit begränsad till fallet Bergling och inte kan läggas till grund för några generella omdömen om den svenska säkerhetstjänsten.

Rent allmänt måste man alltså konstatera att Sverige självfallet inte kan avstå från sådan verksamhet som avses med den polisiära säkerhetstjänsten. Vi vill också understryka det stora värdet av säkerhetstjänstens arbete när det gäller vårt gemensamma intresse att värna om rikets inre och yttre säkerhet. I sakens natur ligger också att verksamheten i viss utsträckning måste hållas hemlig. Allmänheten måste för den skull förlita sig på den kontroll och insyn som sker genom regeringen, lekmannaledamöterna i rikspolisstyrelsen, riksdagens ombudsmän och justitiekanslern. Av verksamhetens hemliga karaktär följer vidare att den måste organiseras och bedrivas så, att de som tjänstgör inom den omfattas av allmänt förtroende. Enighet torde också råda om att så är fallet. Fru talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 3.

Fru talman! Åke Polstam uppehöll sig vid skandalerna inom säpo, men han förmår inte — eller vill inte — dra några längre gående slutsatser om behovet av en genomgripande översyn av säpoverksamhetens inriktning. Jag skall inte speciellt gå in på fallet Bergling utan endast påpeka att det fallet understryker det berättigade i våra krav på en bred parlamentarisk utredning om hela den verksamhet som säkerhetspolisen bedriver. Vad är det justitieutskottet framför allt åberopar för att avvisa våra krav? Åke Polstam nämner vissa regler som gäller, och det talas också om dem i utskottsbetänkandet, varvid man hänvisar till lekmannarepresentanterna i rikspolisstyrelsen, till JO och justitiekanslern, regeringen osv. Man hänvisar också till olika speciella undersökningar som har gjorts liksom till en intern översyn av organisationen. Men, Åke Polstam, räcker detta? Trots allt det som justitieutskottet räknar upp har ju säposkandalerna avlöst varandra. Borde inte det leda utskottet fram till slutsatsen att något måste i grunden vara fel? Jag anser inte att justitieutskottet har tillfredsställande behandlat de verkliga problemen, trots en utförlig redovisning av säkerhetstjänstens uppbyggnad och funktion. Det som frågan gäller fångar man ju inte in med en sådan redovisning. De problemen — åsiktsregistrering och annat — syns bara varje gång säpos tvivelaktiga verksamhet avslöjas. Sedan vill jag nog att Åke Polstam förtydligar sig. Han säger att längre än man har gått kan man inte gå av säkerhetsskäl. Vi har ställt krav på en utredning där samtliga fem riksdagspartier deltar. Då vill jag fråga: Vad är det för tillfällighet att all parlamentarisk kontroll endast utövas av representanter för fyra av de fem riksdagspartierna? Är det en politisk åtgärd, som sammanfaller med påståendet att man inte kan gå längre av säkerhetsskäl? Är det en politisk åtgärd i linje med den filosofi som präglar hela säpoverksamheten?

Fru talman! Nils Berndtson vill naturligtvis gå längre, och det kanske vi skulle vilja göra litet till mans, om det funnes någon egentlig anledning till det. Nu har säkerhetspolisen, efter den kritik som har framförts, själv gått igenom sin verksamhet tillsammans med de företrädare som skall kontrollera organisationen. Då måste de väl ges åtminstone en ärlig chans att leva upp till vad utredningarna kommit fram till. Jag kan i varje fall inte tycka att vi skall gå längre när vi inte kan belägga — inte heller Nils Berndtson kan det — den kritik som han nu har riktat mot säkerhetspolisen. Vi har kopplat in JO, JK och t.o.m. regeringsrepresentanter, som har gått igenom säkerhetstjänstens verksamhet, men de kan inte belägga att fel är begångna. Jag har redovisat den kritik som har framförts, och den är ganska ringa. Skall vi då, bara därför att vpk inte är representerat i rikspolisens parlamentariska styrelse, kosta på oss en utredning till? Det tycker jag vi skall göra först när vi har verkligt fog för det, men det tycker jag att vi ännu inte har.
Fru talman! Jag uppfattar Åke Polstam ungefär som så, att säkerhetspolisen skall undersöka säkerhetspolisen. Vad vi begär är en bred parlamentarisk undersökning. Och fortfarande är frågan obesvarad varför man inte låter samtliga riksdagspartier vara med. Det finns ju ändå material redovisat, Åke Polstam, som borde ge en tankeställare och en misstanke om att allt inte står rätt till. Åke Polstam säger att jag inte kunnat visa tillräckligt med material för att man skulle sätta i gång en stor undersökning. Men jag har ju angett några av de uppseendeväckande affärerna där säpos agerande borde undersökas. Räcker inte dessa? Jag kan försäkra Åke Polstam om att det finns åtskilligt fler sådana fall. Om ni i justitieutskottet skulle titta på de avslöjanden som gjordes av poliskommissarie Melker Berntler, som efter mångårig tjänst i säpo ändå måste veta vad han talar om. Ni kanske också skulle studera Dennis Töllborgs bok om svartlistning och yrkesförbud i Sverige. Här har det kommit fram uppgifter som borde undersökas ytterligare. När det gäller fallet med snickaren i Karlskrona tror jag säkert att Åke Polstam, om han skulle hindras från att utföra sitt arbete här i riksdagen eller sitt yrke som polisman, skulle kräva ett besked om orsakerna. Samma rätt måste snickaren i Karlskrona ha när han hindras från att utföra ett arbete. Det är ju en vanlig vedertagen demokratisk princip att ingen skall dömas ohörd. Men säpo kan döma en människa utan att ens behöva ange några skäl, och än mindre låta den dömde försvara sig. Den parlamentariska kontrollen i det sammanhanget ökade verkligen inte anseendet. Snickarens misstanke att det var hans agerande på värnpliktsriksdagen som var orsaken avfärdades med en fnysning av en av de parlamentariska ledamöterna. Men något besked om vad anklagelserna gällde gavs inte den berörde. Jag tycker att det är så många allvarliga frågor som har kommit fram att det finns fog för en sådan här undersökning. Jag tror inte heller att säpo ens gjort sig kvitt arvet från den verksamhet som bedrevs under krigsåren i den anda av anpassning till Nazityskland som då rådde. Då var det t.ex. brottsligt att transportera kommunistiska tidningar på tåg och bussar. Trots alla försäkringar om att registren har förstörts tycks ännu uppgifter från den tiden finnas kvar. Den slutsatsen kan man dra av kommissarie Berntlers artikel i Dagens Nyheter den 5 december 1978. Han skriver bl.a. om ett fall han påtalat: ”Det grövsta brott jag kunde finna i kretsen kring de avlyssnade var att man transporterat tidningar på så sätt att man lagt dessa i bagagehyllan på en viss järnvägsvagn, där de sedan avhämtats av en annan person på destinationsorten. Att detta skulle utgöra något hot mot rikets säkerhet kan i varje fall inte jag inse.” Nej, Åke Polstam, det är inte alls så väl beställt med säkerhetspolisen, utan det är helt befogat med en ordentlig kartläggning och utredning.

Fru talman! I fallet Berntler, som Nils Berndtson tagit upp flera gånger, är det undersökt och konstaterat att det inte är något fel begånget. Jag skulle vilja säga att ingen accepterar ett tjänstemissbruk eller en felaktig tjänsteutövning. Det gör inte säkerhetspolisen heller, om någon av dess egna tjänstemän missbrukar förtroendet. Man tar samma avstånd från sådana handlingar som vilken annan rättsskaffens människa som helst. Det visar väl ingripandena mot de här två spionmisstänkta polismännen i de fall som vi fått uppleva i år. Även om kritik nu har riktats mot att man inte tidigare blev på det klara med vad som pågick, tvekade man aldrig att ingripa så snart man blev på det klara med att brott hade begåtts. Så några ord om Karlskronafallet. Jag har också kontaktats i det fallet, men jag har lika litet som Nils Berndtson kunnat få några uppgifter, eftersom registeruppgifterna inte är offentliga för envar och inte ens för mig som ändå har min polistjänst kvar. Och att det förhåller sig på det sättet är jag på intet sätt upprörd över, eftersom jag vet att jag har kolleger här i riksdagen som har möjlighet att kontrollera fallet. Jag har inte talat med Bengt Gustavsson om just fallet med Karlskronasnickaren, men jag har i massmedia hört honom säga att han har följt upp ärendet och att det också har behandlats korrekt. Jag tror för resten att han gjorde en extra kontroll, när tidningarna tog upp saken, och han konstaterade då att allting hade gått just till väga. Under alla förhållanden litar jag på Bengt Gustavsson i det här fallet. Jag tycker att herr Berndtson kan fråga Bengt Gustavsson eller någon annan av parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen, om inte det här är riktigt.

Fru talman! Det är inte alls konstaterat att Melker Berntlers anklagelser var oriktiga. I en del fall har man sökt tillbakavisa anklagelserna med påståendet att de var så gamla att de därför inte skulle undersökas vidare. Det gömde man sig bl.a. bakom, och någon verklig parlamentarisk undersökning av dessa uppseendeväckande uppgifter har ju ändå inte gjorts. Åke Polstam säger att i fallet med snickaren i Karlskrona vet inte han heller vad som ligger bakom, och i det TV-program där frågan diskuterades noterade ju den parlamentariske ledamoten att då det gällde insamlandet av material hade inte ens de parlamentariska ledamöterna möjlighet att kontrollera det hela. Talar inte detta för att säkerhetspolisen har ett utrymme som icke kan vara tillfredsställande ur vanlig demokratisk kontrollsynpunkt? Och, Åke Polstam: Rättsprinciperna — vart tar de vägen, om en person kan avstängas från sitt arbete på obestyrkta uppgifter, på uppgifter som icke ens denna person själv får ta del av? Då tycker jag att vi verkligen har undergrävt en viktig princip, nämligen att ingen skall dömas ohörd utan att alla skall ha rätt att försvara sig mot anklagelser.
Fru talman! Jag har här redovisat att det kommer förändringar. Man har t.o.m. i rikspolisstyrelsen börjat med en ökad aktivitet för parlamentarikerna. Det är ju de parlamentarikerna som vi här i riksdagen har lämnat vårt förtroende att se till den här verksamheten, och det tror jag verkligen att de gör. Jag litar faktiskt på dem. Jag känner dem ju allihop som samvetsgranna och omdömesgilla människor. Varför skall då inte vpk också kunna lita på dem? De är ju vpk:s kamrater också här i riksdagen. Jag skulle vilja säga att vi har en otrolig öppenhet i det här avseendet i Sverige. Det har jag redan sagt, och det kan jag upprepa. Vi har en betydligt större öppenhet än vad vi skulle ha om Nils Berndtsons parti hade den politiska makten i landet. Det har vi ju sett upprepade bevis på under årens lopp i andra stater, där man har en kommunistisk ledning.
Fru talman! Fly inte, Åke Polstam, utanför landets gränser! Fly inte ut ur det här huset, för nu diskuterar vi konkret justitieutskottets betänkande! Och varför, Åke Polstam, går gränsen för den parlamentariska insynen just vid fyra partier? Det skulle vara ganska intressant att veta. Utöver de frågor jag pekat på, där säkerhetspolisen har agerat på ett besynnerligt sätt, borde en undersökning också se på om det finns luckor i gällande bestämmelser, som borde täppas till. Vi har från vpk i grundlagssammanhang påtalat risken för att begreppet ”enbart” i samband med registrering av åsikter kan missbrukas, och tyvärr har vi fått rätt. Säpo anser tydligen att om man kan koppla en persons verksamhet till något annat är det också fritt fram för att registrera vederbörandes åsikter. Då har man inte gjort registreringen enbart på grund av åsikterna. Även om det skrev kommissarie Berntler några tänkvärda ord i Dagens Nyheter för ungefär ett år sedan. Han påpekade att man inte får göra anteckningar i registret enbart av det skälet att någon genom tillhörighet till organisation eller på annat sätt givit uttryck för politisk uppfattning. Han skrev vidare: ”Detta tolkas av Säpo så — och givetvis med all rätt som paragrafen är skriven — att har man registrerat en person på annan grund, t.ex. viss kontakt med misstänkt, så kan man också tillföra denna registrering uppgifter om personens politiska verksamhet och/eller åsikter.” Även detta , Åke Polstam, talar för behovet av en ordentlig översyn av säkerhetspolisens verksamhet.
Fru talman! Berntlerfallet kan vi kanske lämna nu. Det är faktiskt så att ingen registreras enbart på grund av sina åsikter. Det vet Nils Berndtson, fastän han påstår något annat. Om en person registreras sker det på grund av att vederbörande vidtagit någon åtgärd som strider mot svensk författning. Annars registreras han inte — det hävdar jag. När det gäller vpk:s representation i rikspolisstyrelsen vill jag säga att jag inte är så noga insatt i detta med konstitutionen, men vpk är ju inte heller representerat i justitieutskottet. Om vpk hade accepterat de sex platser som erbjöds partiet kunde ju en av dessa platser ha varit just i justitieutskottet. Man hade då fått i varje fall samma insyn i den polisiära säkerhetstjänsten som jag får. Men vpk tog inte den chansen.
Fru talman! Jag tycker att Åke Polstam och justitieutskottet skall kontrollera litet mer noggrant vad som gäller. När viss vaktpersonal anställs antecknas exempelvis ”tillhör ej ytterlighetsparti”. Jag förmodar att det är någon form av åsiktsregistrering. Enligt det resonemang som förts här kan det väl inte vara förbjudet att tillhöra ett ytterlighetsparti, utan det måste vara fråga om en politisk registrering — det kommer man inte ifrån. Sedan tycker Åke Polstam att vi skall lämna därhän Berntlers avslöjanden. Varför det? Vi skall lämna därhän säpos agerande vid värnpliktsriksdagen i början på 1970-talet. Vi skall lämna därhän säpos roll i IB-affären. Vi skall lämna därhän säpos roll i sjukhusaffären i Göteborg. Vi skall tydligen också lämna därhän säpos aktuella agerande i Karlskronafallet, och vi skall lämna därhän även de skandaler inom säpo som har avslöjats. Vill justitieutskottet inte kartlägga och redovisa vad det är för fel inom säpo tycker jag verkligen att utskottet icke har fyllt sin uppgift. Jag vidhåller behovet av en ordentlig utredning om säpos verksamhet.

Fru talman! Sociala problem kan aldrig lösas med tvångsåtgärder. Därför är LTO en dålig lag. Vad som händer vid ett omhändertagande är bara att man tillfälligt flyttar en person från en plats till en annan. Orsakerna till problemen kvarstår ju — precis som förut. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har den egenheten att vi gärna ser saker och ting i sitt sammanhang och inrättar våra förslag och åtgärder därefter. Därför arbetar vi för ett massivt program mot utslagning och social utstötning. Man kan inte fortsätta att ständigt privatisera alla problem och tro att man löser dem genom att ta hand om en person och flytta bort denne från tunnelbanan eller annan orosplats. I de fall där man måste göra ingripanden mot barn eller ungdom i en svår situation, där det gäller att skydda dem, eller när det gäller att förhindra brott, är ju polisen oförhindrad att fullgöra sina skyldigheter utan hjälp av LTO. I fråga om ingripanden mot berusade personer så redogör utskottet för hur LOB-lagen kan användas. När vi nu har skrivit denna motion —jag vet inte för vilken gång i ordningen — och sedan får den behandlad i ett utskott, så letar man efter bifallsyttringar eller åtminstone positiva skrivningar. Jag vet inte om jag är för snäll mot utskottet när jag, trots avslagsyrkandet på vår motion, ändå läser mellan raderna att utskottsledamöterna innerst inne inser att vi har rätt i vår kritik av LTO. Det vore intressant om jag kunde få denna ”positiva tanke” bekräftad eller avförd. På ett ställe i betänkandet står det att utskottet finner ej anledning att nu inta annan ståndpunkt beträffande behovet av lagstiftningen. Jag vet inte riktigt om man hänvisar till att frågan nyligen har behandlats i riksdagen, om en utredning är på gång eller om man innerst inne har andra tankar, som ligger i linje med vad vi har framfört i vår motion. Det var den ena sidan av saken. Den andra sidan av LTO som har kommit att framträda i all sin förfärlighet är ju det utrymme för godtycke som lagen lämnar. Också der är ett skäl till att lagen måste bort. Lagen har, som vi skriver i motionen, kommit att användas på ett antidemokratiskt sätt, när man har gått till aktion mott.ex. demonstranter, som på sitt enkla sätt givit uttryck för en opinion. LTO har också använts på ett sätt som säkert fått många människor att vända taggarna utåt mot myndigheter och samhälle helt i onödan. Ett omhändertagande, som upplevs såsom felaktigt eller djupt orättvist, kan inte föda annat än förakt, motstånd och konfrontation. Exempel finns i JO:s ämbetsberättelse. Där framgår att lagen om tillfälligt omhändertagande, LTO, får följder som inte är önskvärda från rättssäkerhetssynpunkt. Både lagens tänjbarhet och det sätt på vilket den har kommit att användas utgör problem. Denna lag måste därför ersättas med klarare bestämmelser, vilka innebär mindre risk för godtycke. Sådana synpunkter kan man såvitt jag förstår få fram också i den polisutredning som det hänvisas till i betänkandet. Fru talman! LTO är en lag som skapar förakt och sår misstro hos många människor. Verkligheten har visat att lagen måste bort. Den är inte verkningsfull. Den löser inga problem. Lagen har blivit en städlag. Aldrig så många hänvisningar till utredningar kan få oss att ändra på detta krav. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionen nr 1755.

Fru talman! Kammaren har i år liksom under en följd av år att behandla en motion från vpk, i vilken hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag om upphävande av lagen om tillfälligt omhändertagande. Motiveringarna härför är likalydande med motiveringarna från tidigare år. Lagen uppges av motionärerna fungera som en social ”städlag”. Det sägs att den inte möjliggör de sociala stödoch vårdåtgärder som förutsattes vid dess tillkomst. Vidare uppges det att lagen har använts vid demonstrationer, där vuxna och barn protesterat mot förtryck av skilda slag. Det finns anledning att särskilt observera att vpk-motionens krav innebär ett så att säga blankt avskaffande av LTO. Någon lagstiftning som ersättning för LTO krävs inte. Kammaren har alltså att ta ställning till att införa en situation, där något lagstöd för polisingripande i de situationer som anges i LTO inte längre finns. För att belysa detta konkret vill jag ställa följande hypotetiska fråga: Skall en polisman, som påträffar en — säg 13-årig flicka — i en knarkarkvart, inte ha ett lagstöd för att omedelbart föra flickan därifrån? Eller för att ta ett annat exempel: Skall en polisman, som befinner sig på platsen för eller kallas till ett bråk där de inblandade är på väg att begå brott — säg misshandel eller grov misshandel — inte med lagstöd kunna ingripa just då med ett omhändertagande för att förhindra att dessa brott begås? Avsikten är ju att LTO skall kunna användas i sådana situationer. Att det behövs en lagstiftning av denna karaktär torde inte ifrågasättas av några andra än vpk. Det kan finnas anledning att kritisera LTO i enskildheter. De sociala stödoch vårdåtgärder som förutsätts sättas in vid vissa LTO-ingripanden vidtas kanske inte. Det är exempel på att lagen verkar i ett samhällssammanhang där det brister. Det finns problem med LTO särskilt i dess sammanhang med lagen om omhändertagande av berusade personer. Den enskilde polismannen ställs ofta inför besvärliga gränsdragningsproblem vid ett eventuellt ingripande. Här är det nödvändigt att åstadkomma preciseringar. Bl. a. dessa förhållanden ligger bakom att LTO och LOB sedan början av 1978 på initiativ av både regeringen och justitieutskottet är föremål för utvärdering av en särskilt tillkallad utredningsman. Även 1975 års polisutredning har lagt fram förslag, som nu är föremål för prövning och som berör både LTO och LOB. I avvaktan på förslag från regeringen i anledning av dessa båda utredningar kan enligt utskottets mening polisen inte gärna leva i ett från författningssynpunkt rättslöst tillstånd på detta område. LTO kan alltså inte rimligen upphävas rakt upp och ner. Fru talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag fick ett svar på min fråga, men min positiva tanke bekräftades inte. Det framhölls att motiveringarna är desamma och att man inte kan gå med på ett avskaffande av lagen. Vidare ställdes frågan: Skulle inte en polisman ha möjlighet att ta hand om en 13-årig flicka i en knarkarkvart? Jovisst har han det. Enligt barnavårdslagen har polisen såvitt jag kan förstå alla möjligheter att ingripa mot minderåriga barn som finns på sådana platser. Det frågas vidare om polisen inte skall kunna ingripa mot våld. Jovisst kan den det. Polisens uppgift är naturligtvis att ingripa när brott förekommer, och | ett våldförande mot en person är väl en situation där polisen kan ingripa oavsett om LTO finns eller inte. Vi har vidare anfört exempel ur justitieombudsmännens ämbetsberättelse som visar att lagen i samband med åtgärder vid demonstrationer osv. kommit att användas på ett antidemokratiskt sätt. Att så är förhållandet kan inte bestridas. Herr Körlof borde väl ändå kunna erkänna att så är förhållandet. Jag efterlyser också synpunkter på denna fråga från socialdemokraterna i utskottet.

Det finns alltid ledare i en så stor folksamling som det här gällde, vid en demonstration. Det utses ledare, demonstrationsvakter osv. i sådana sammanhang. Ett annat exempel i ämbetsberättelsen visar hur man kan arbeta utan LTO. Jag skall inte lägga in några värderingar av den anmälan som hade gjorts och som handlar om huruvida det hade hotats med hundar eller inte i det aktuella fallet. De berörda polismännen säger själva att de hade tagit med sig hundarna därför att dessa inte kunde lämnas kvar i bilen. Det gällde en uppvaktning som hade anordnats utanför ett kommunalhus, och 250 personer hade strömmat till. I en angelägen fråga — det gällde samma frågeställning som i Ålidhem — är naturligtvis många intresserade av att följa dem som skall ta kontakt med och uppvakta kommunalpamparna. Poliserna bedömde att det var fara för en ockupation av huset och ingrep genom att tala med demonstranterna och fråga dem, om de hade fått kontakt med dem som de ville tala med. Då så inte var fallet gick poliserna upp och talade med kommunalpamparna. Sedan gick de tillbaka och förmedlade en kontakt. Delegationen släpptes in, och det hela avlöpte utan problem. Det är också ett sätt för polisen att arbeta. Det är klart att man här med stöd av LTO hade kunnat ta hand om de personer på trappan som på grund av att de var så många stängde vägen in till kommunalhuset. Jag tycker att utskottets yrkande om avslag är ett sätt att slingra sig undan från ansvar. Det hänvisas till att en utredning nog är på gång, att vi skall vänta på den osv., men man redovisar aldrig någon åsikt om lagen som sådan. Vad jag mest saknar är socialdemokraternas uppfattning.
Fru talman! Det förhåller sig inte riktigt så, som Hans Petersson i Hallstahammar säger, att utskottet inte redovisar någon åsikt om LTO-lagen. Det konstateras bl.a. att det finns problem i samband med tillämpningen av LOB och att det är nödvändigt att göra preciseringar för att den enskilde polismannen när han står inför att ingripa i en situation skall veta med stöd av vilken författning han gör det. Det är ett exempel på att allt inte är riktigt väl ställt. Det är bl.a. sådana faktorer som har legat bakom att de båda lagarna skall ses över. Hans Petersson säger också att polisen har möjlighet att, oavsett om LTO finns eller inte, ingripa i de situationer som jag hypotetiskt tog upp. Det förhåller sig inte riktigt på det sättet. LTO avser bl.a. den akuta situation som polismannen har att ställning till. I många fall kan det senare bli fråga om ingripanden från barnavårdsnämnd eller nykterhetsnämnd, men vad det här handlar om är akuta situationer som polismannen står inför. Där kan det handla om att inom loppet av kanske några sekunder fatta beslut om huruvida ingripande skall ske eller inte. Där erfordras absolut ett lagstöd för polismannen när han skall ingripa. Det gäller t.ex. det hypotetiska fallet med den 13-åriga flickan i en knarkarkvart. Det är en sak att ingripa med stöd av barnavårdslagen — det kan man göra när barn och ungdomar lever farligt och i tråkiga sociala miljöer — men här handlar det om akuta ingripanden som den enskilde polismannen måste ha ett lagstöd för att kunna göra. Hans Petersson tog också upp de diskussioner som förts om ingripandena med stöd av LTO i samband med händelserna i Ålidhem. Jag har ganska noggrant läst JO:s ämbetsberättelse när det gäller dessa oroligheter och har funnit att JO i princip egentligen inte har någon kritik att rikta mot polisens aktiviteter där. JO konstaterade dock att det gjorts ett mycket stort antal LTO-ingripanden och att polisresurserna under de rådande förhållandena varit otillräckliga. Att detta ledde till en del brister är nog ganska klarlagt, men något övergrepp från polisens sida gjordes inte i Ålidhem. JO konstaterar i sin ämbetsberättelse också att här behövdes LTO i en del sammanhang.
Fru talman! Jag vet inte hur jag skall tolka Björn Körlofs senaste inlägg. Anser man i utskottet att LTO är en dålig lag? Den måste ersättas med klarare regler, säger han, och det kan väl tänkas. Men hur länge skall man hålla på och hänvisa till det? Vi har ju krävt varje år sedan LTO instiftades att den lagen skall avskaffas. Den har inte blivit sämre under tiden. LTO är en odemokratisk lag. Den kan utnyttjas antidemokratiskt, och därför måste den bort. Sedan får vi naturligtvis arbeta på att åstadkomma bättre lagstiftning, det är alldeles givet.
Fru talman! I direktiven för den särskilde utredningsman som skall se över LTO och LOB säger förutvarande justitieministern att han förutsätter att utredningen kan bedrivas skyndsamt. Dessutom har vi fått ett förslag från 1975 års polisutredning, som anser att dessa lagar bör sammanföras i en särskild polislag. Den särskilde utredningsmannen skall nu arbeta med att göra preciseringar i de båda lagarna, och jag tror att vi ganska snart har att vänta ett förslag som försöker tillgodose de rättssäkerhetsaspekter och andra intressen som Hans Petersson är ute efter.

Fru talman! Det finns ingen talare anmäld på detta ärende, som skall försvara och motivera motionen om målsägandetalan vid brottet hets mot folkgrupp. Det är litet grand synd, om detta ärende skulle slinka förbi utan någon kommentar. Det handlar nämligen om en fråga som är väldigt viktig i vår tid och där vi har anledning att se upp mycket noga med hur vi beter oss mot alla de minoritetsgrupper som vi har i vårt land. Motionären har velat att det i 16 kap. brottsbalken skulle införas en ny paragraf, som skulle innebära att, vid brott av beskaffenheten hets mot folkgrupp, företrädare för den folkgrupp som hotats eller utsatts för missaktning själv skulle kunna inträda och föra talan. Motionären vänder sig mot att gällande rätt inte innefattar en möjlighet för den folkgrupp som känner sig kränkt att väcka talan vid domstol. Detta har, säger motionären, av en del minoritetsgrupper uppfattats som en brist i lagstiftningen. Vi har i utskottet remitterat denna motion till olika instanser för yttrande. Det har klart framgått, vilket redovisas i betänkandet, att målsägandetalan i denna typ av brott, som riktar sig mot en grupp, strider mot principerna för svensk lagstiftning. Det kommer igen i ett flertal yttranden till oss. Därför har vi naturligtvis inte på den punkten kunnat biträda motionärens yrkande. Men vi har — och det är därför jag står här — gjort ett uttalande till protokollet, som vi bedömer som rätt viktigt. Vi säger att motionen riktar uppmärksamheten på ett samhällsproblem som i takt med ökad invandring till Sverige blivit alltmer påtagligt. Enligt utskottets mening kan sådana kriminaliserade yttringar av hot mot eller missaktning för folkgrupp som motionen tar sikte på självfallet inte få tolereras och lämnas opåtalade. Härvidlag ligger det, säger vi, ett stort ansvar på våra rättsvårdande organ, särskilt polisoch åklagarmyndigheterna. Naturligtvis vill inte utskottet med detta uttalande skriva någon polis eller åklagare någonting på näsan om deras tjänsteåligganden, men vi vill understryka hur viktigt vi anser att detta ärende är och hur viktigt det är att följa upp de olika frågor som uppstår. Vi knyter i utskottet också vissa förhoppningar till att dens.k. diskrimineringsutredningen, när den blir färdig med sitt arbete, skall tillföra oss ett sådant material att vi bättre kan tackla dessa problem, som alltså enligt utskottets bedömning är mycket viktiga.

Fru talman! Frågan i detta ärende gäller i första hand giltighet av nordiska faderskap. Den har emellertid också mer principiell räckvidd. Frågan berör hur man skall ställa sig till mer allmänna former för rättsligt samarbete i Norden. Enligt regeringsförslaget skall avgöranden rörande faderskap, vilka skett i ett nordiskt land, gälla också i de övriga. Vi motionärer har anmält viss tveksamhet häremot. Reglerna för faderskapspresumtion är nämligen mer långtgående i övriga nordiska länder än i Sverige. Det betyder att det i tveksamma fall är svårare att föra talan mot ett oriktigt faderskap i dessa länder än i Sverige. Faderskap kan då bli giltiga här i landet, trots att de kanske inte alls skulle kommit till stånd, om prövningen skett efter svenska regler. Enligt vår mening bör man alltid eftersträva domar, som är materiellt riktiga. Ett korrekt materiellt innehåll måste väga tyngre än strävan att skapa tormell likformighet mellan länder. Man kan i detta fall med skäl ställa två viktiga frågor. För det första: Varför skall en svensk myndighet tvingas godta en dom, som grundar sig på en helt annan procedur än i Sverige, och som vid prövning enligt svensk rätt skulle fått ett helt annat innehåll? För det andra: Varför skall en i Sverige boende eller en svensk medborgare underkastas verkningarna av en utländsk dom, vars materiella innehåll vilar på i vissa fall långt osäkrare grunder än om prövningen hade skett i Sverige? Man kan tillfoga en tredje fråga: Varför skall vissa barn löpa risken av oriktiga faderskap, bara därför att deras eget lands bristfälliga lagstiftning skall få utbreda sin giltighet även till länder med bättre och säkrare rättsprocedurer? Den riktiga vägen att åstadkomma likformighet mellan de nordiska länderna är knappast att låta regler som skiljer sig från de svenska bli gällande i Sverige. Den rätta vägen måste i stället vara att i samarbetet sträva efter att alla nordiska länder får så bra och säkra regler som möjligt. Därefter blir ömsesidighet och likformighet någonting naturligt och problemfritt. Lagutskottet har grundligt analyserat och argumenterat för förslaget. I analysen och argumentationen finns också många riktiga påpekanden. Men utskottets resonemang är för oss ändå inte övertygande. Utskottet hävdar att frågan bara gäller tillämpning i andra nordiska länder av domar från någotdera av dessa länder. Flyttar ett barn från annat nordiskt land till Sverige, får frågan en annan form — avgörande blir då ifall svensk eller annan rätt skall tillämpas. Påpekandet är riktigt. Men det löser inte problemet. Faktum kvarstår att en i Sverige boende eller svensk medborgare kan beröras av rättsverkningar som inte hade behövt uppstå, om man inte hade accepterat de andra ländernas för vissa fall osäkrare lagstiftning. Utskottet lär heller inte kunna förneka att ett godkännande av det föreliggande förslaget lätt blir ett argument för att annat lands rätt skall tillämpas även när barnet flyttar till Sverige. Man skulle alltså bakvägen till Sverige kunna införa rättsregler som är materiellt sämre än våra egna. Jag ser inte vilken fördel som är vunnen med detta. Utskottet säger vidare att det problem motionen tar upp är aktuellt bara i fall där negativ fastställelsetalan förs i det andra landet. Det stämmer inte. Faderskap som är materiellt oriktiga kan lika väl föreligga när talan inte förs mot dem. Poängen ligger i att de i Sverige över huvud inte skulle ha kommit till stånd. Utskottet söker sedan försvara sin ståndpunkt med att beviskraven vid talan mot en presumtion är lindriga, ifall makarna i det andra landet levat åtskilda under den tid barnet kan ha avlats. Ja, det kan vara riktigt, men bevisbördan ligger då likväl på mannen, medan svensk rätt kräver en förutsättningslös utredning av frågan. Sedan säger utskottet att man inte kan kräva fullständig säkerhet utan att man måste acceptera en viss osäkerhet. Som exempel härpå anför utskottet den ordning som sedan 1976 gäller i Sverige — erkännanden godkända av modern och barnavårdsnämnden kan här godtas utan närmare undersökning eller dom. Det exemplet är inte relevant. Det handlar om en delvis annan situation än vad som gäller i de fall som här egentligen är i fråga. I det fall som anförs som exempel från 1976 års svenska lagstiftning möter strävan att åstadkomma ett materiellt riktigt resultat en annan, och i detta fall överordnad, princip, nämligen principen om privatlivets helgd. Om två människor har kommit överens om att barnet är deras, skall erkännandet av barnet inte ifrågasättas. Den osäkerhet som råder när både fadern och modern har godkänt ett frivilligt erkännande är sannerligen inte stor. Och i förhållande till en dom ökar inte osäkerheten. Det är något helt annat, ifall man har en presumtionsregel, som automatiskt gäller, mot vilken talan måste föras, mot vilken en talan eventuellt kan avvisas och där bevisbördan som i detta fall ligger på en part. Jag kan alltså inte se annat än att det liggande förslaget i Sverige skulle medföra underkastelse under en rättsordning som i vissa fall är osäkrare än den svenska. Fördelen med detta är svår att förstå. Vore det inte bättre att prövningen skedde enligt svenska regler, som garanterar en helt annan förutsättningslöshet och där man använder metoder för fastställelse som är tämligen säkra och som framför allt kan väntas gå mot allt större fulländning? I motionen tar vi upp dessa frågor från principiell synpunkt. Jag skall erkänna att frågan, som den formellt ligger i ärendet, naturligtvis inte kan beröra speciellt många fall och inte får överdrivas i sina dimensioner. Men från principiell synpunkt gäller frågan i stället: I hur hög grad skall från svensk lagstiftning skiljaktiga rättsregler tillåtas få giltighet här i landet med hänvisning till vad som kallas nordiskt samarbete? Enligt vår mening bör ett nordiskt samarbete ha sitt verkliga värde i att länderna ömsesidigt kan stimulera varandra till lagstiftningsreformer som skapar ökad rättssäkerhet i samtliga nordiska länder och som leder till en modernisering av lagstiftningen i de länder som eventuellt har halkat efter på olika områden. Om man, utan att tänka på innehållet, gör den nordiska likformigheten till ett mål i sig, är risken att det minst avancerade landet får bestämma takten i de övrigas lagstiftningsarbete. Det finns många exempel som kan belysa vilket dilemma en sådan typ av likformighet skapar, om den blott uppfattas som en formell anpassning. Sverige skulle inte ha fått sin viktiga familjerättsreform 1973 och 1976, om man hade väntat på att de övriga nordiska länderna skulle hinna i kapp. Det fanns de i Sverige som ville hindra dessa reformer just med hänvisning till den påstådda önskvärdheten av nordisk likformighet. Också på andra rättsområden — och betydligt viktigare sådana — finns det anledning att se med försiktighet på likformighet. Kammaren och utskottet torde erinra sig att man i vissa andra nordiska länder kan se något annorlunda t.ex. på yttrandefrihetsfrågor. Både Agnar Mykle och Hannu Salama fick sina litterära verk ifrågasatta såsom varande osedliga. Vad skulle följden bli, kan man fråga sig, om personer som vistas i Sverige här skulle kunna bli föremål för verkställighetsåtgärder grundade på finsk eller norsk lag i dessa stycken? I vårt broderland Finland finns en skandalös lag som förbjuder att man offentligt talar om homosexualitet som något acceptabelt. Skulle vi i Sverige medverka till att personer som vistades här kunde nås av exekutiva åtgärder, därför att de i Finland dömts för brott mot den lagen? Man kan vända på frågan, ty det finns också i Sverige lagar och praxis av sådan art, att man gärna ser att dess följder besparas våra broderfolk. Jag har med detta velat visa att frågan om nordiskt rättssamarbete inte är okomplicerad. Samarbete är allmänt sett önskvärt. Men det skall inte få leda till att myndigheter i resp. länder görs till hantlangare för att garantera verkställighet av de mest godtyckliga, de mest efterblivna eller de mest reaktionära delarna av det nordiska rättsarvet. Jag yrkar bifall till motionen.
Fru talman! För ungefär ett år sedan uttalade utskottet att en utredning borde komma till stånd rörande de internationellt privatoch processrättsliga reglerna på faderskapsrättens område. Lagutskottet sade också då att detta utredningsarbete naturligtvis borde bedrivas i nordiskt samförstånd. Riksdagen instämde i lagutskottets förslag. Propositionen och lagutskottets betänkande behandlas nu, och det är med tillfredsställelse vi från utskottet ser att det inte har gått längre tid utan att vi i dag kan få avgöra denna fråga. Vi kan när vi granskar materialet konstatera att propositionen har föregåtts av överläggningar mellan de nordiska ländernas justitiedepartement och att det har förts omfattande sådana förhandlingar som lett fram till en överenskommelse som nu presenteras i propositionen. Förhandlarna har kommit långt i sina överläggningar om en gemensam överenskommelse. Det är inte möjligt att nu göra några större förändringar inom ramen för denna överenskommelse. Är det någon av kammarens ledamöter som önskar att sådana förändringar skall göras, så innebär det i verkligheten att propositionen avslås och att Sverige måste begära nya överläggningar med övriga nordiska länder i denna fråga. Skulle en sådan situation uppstå innebär det med stor sannolikhet att det inte blir någon nordisk överenskommelse på faderskapsrättens område. Jag vill betyga, Jörn Svensson, att vi från lagutskottets sida inte alls är drabbade av någon handlingsförlamning därför att vi strävar mot nordiskt samarbete i olika frågor. Vi har tidigare visat prov på att vi i Sverige är beredda att gå fram snabbare i en del ärenden när vi har ansett det vara nödvändigt. Men i detta fall måste vi, efter att ha vägt fördelar och nackdelar mot varandra, konstatera att propositionens förslag är ett stort framsteg i arbetet på att få fram likalydande lagar om erkännande av faderskapsavgöranden i annat nordiskt land. Det har vägt tungt för utskottet när vi har behandlat frågan. Vi skriver också i utskottsbetänkandet, vilket även Jörn Svensson betygade, att det är endast i ett fåtal fall som det föreligger en risk för materiellt oriktigt avgörande om talan i faderskapsfråga förs vid annat nordiskt lands domstol än om frågan avgörs enligt svensk lag. Från utskottet har vi bedömt det som mycket angeläget att vi i de nordiska parlamenten kommer fram till en överenskommelse och beslut om att verkligen få enhetliga regler och komma ifrån de oklara förhållanden som i dag föreligger i resp. land. Vi har också anfört i betänkandet att liknande förslag som det vi i dag behandlar i denna kammare kommer att föreläggas de andra parlamenten. Danmark ligger här längst framme, och det kommer inte att dröja särskilt lång tid förrän det danska parlamentet behandlar motsvarande bestämmelser. Detsamma gäller för Norge och Finland. Det kommer alltså inte att dröja länge innan vi får enhetliga regler.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
Fru talman! Efter Lennart Anderssons deklaration vill jag bara säga att jag har förståelse för utskottets situation, och jag skall därför inte pressa på i själva sakfrågan.

Fru talman! Jag skall börja med att rätta till ett fel. I vår motion talar vi om Östra Timor, och i utskottets skrivning har man samma beteckning. Den riktiga benämningen är Östtimor. Vpk-motionen har två yrkanden: bistånd till Östtimor via den demokra tiskt valda regimen under Fretilins ledning samt ett diplomatiskt erkännande av Östtimors lagligt valda regering. Det är det sistnämnda yrkandet som nu skall behandlas. Naturligtvis avvisar utskottet detta yrkande med sina vanliga och numera utslitna argument. Men det finns också ett nytt argument från utskottet, och det innebär ett klart avsteg från tidigare uttalanden. Med detta avsteg tillfredställer man generaljuntan i Indonesien. När frågan om Östtimor var uppe för behandling i FN i år lämnade Sverige en röstförklaring som har följande lydelse: ” Det är väl känt att vi sedan länge stödjer principen om självbestämmande. Vi erkänner emellertid att det i dag är en de facto-situation i Östtimor till vilken vi inte kan se något realistiskt alternativ.” Eva Belfrage uttryckte sig ungefär så här i Dagens Nyheter för inte så många veckor sedan: Detta är en skamlig brasklapp från Sveriges sida. — Jag kan instämma i det.

Inga kan vara mer glada än just dessa förbrytare, som nu sitter och har makten i Indonesien, över Sveriges röstförklaring. Säkert kommer vapenaffärerna att blomstra än mer i fortsättningen. Är det inte just detta som är så viktigt för Sverige? År 1977 sålde vi vapen till fascisterna i Indonesien för ungefär 1 milj.kr. År 1978 var siffran 27,7 miljoner. För 1979 har jag en uppgift om att vapenaffärerna är uppe i 40 milj.kr. Som jag sagt tidigare: Sveriges röstförklaring kommer säkerligen att medföra än mer lukrativa vapenaffärer. Så är det med solidariteten med fattiga och förtryckta. Sveriges vapenaffärer med Indonesien är inte bara ett hån mot Östtimors befolkning, de är ett hån mot hela tredje världen som stöder Östtimors kamp för självbestämmande. Jag skall inte nu så mycket beröra behovet av biståndsinsatser till Östtimor. Den frågan kommer upp på fredag, då utrikesmministern skall besvara en fråga av Hans Petersson, vpk. Jag vill bara säga att snabba och omedelbara hjälpinsatser är nödvändiga. Det råder enorm svält i Östtimor. Hjälparbetare med många års erfarenhet säger att situationen är värre än någonstans där de varit, ja, t.o.m. värre än i Biafra. Jag vill också säga att det inte är via Internationella röda korset och Indonesiska röda korset som Sveriges hjälpinsatser skall kanaliseras, eftersom merparten av dessa medel hamnar hos indonesierna. Till sist vill jag kommentera erkännandet av den lagligt valda regeringen under Fretilins ledning på Östtimor. Fakta är följande. Den 28 november 1975 utropades republiken Östtimor efter 500 års portugisisk ockupation. Republikens regering leddes av Fretilin, som då hade kontroll över Östtimor och huvudstaden Dili. Knappt två veckor efter republikens bildande invaderades Östtimor av indonesiska trupper, som igångsatte en systematisk terror mot befolkningen och dess valda regering. Trots en massiv terror, bl.a. med hjälp av svenska vapen, har inte Indonesien lyckats få någon större kontroll över Östtimors territorium. Indonesierna finns visserligen i huvudstaden Dili och kontrollerar några s.k. strategiska byar, som i själva verket är koncentrationsläger där man spärrat in civilbefolkningen för att förhindra dess anslutning till befrielserörelsen. Jag vill alltså hävda att de argument som Sverige använder mot ett erkännande inte är hållbara. Utgångspunkten är att ett land med en regering och med kontroll över sitt terrotorium överfallits av ett annat land, som i sin tur har kontroll över en liten del av det anfallna landets territorium. Om man menar allvar med principen om nationernas självbestämmanderätt och solidaritet med fattiga och förtryckta, då bör man också i praktisk handling visa detta. Då finns bara ett alternativ, och det är att erkänna republiken Östtimor och dess lagligt och demokratiskt valda regering. Jag yrkar därför bifall till motion 249. Men innan jag slutar skulle jag också vilja ställa tre frågor till de socialdemokratiska representanterna i utrikesutskottet. 2. Står socialdemokraterna bakom den skamliga svenska röstförklaringen i FN i år angående Östtimor? 3. Står socialdemokraterna bakom den ökade vapenförsäljningen till Indonesien?

Fru talman! Jag förstår mycket väl att utskottet inte vill ta upp vapenaffärerna. Så pass ärliga är ju inte alltid utrikesutskottets ledamöter. Men vapenaffärerna har i allra högsta grad att göra med vad som pågår på Östtimor. De svenska vapnen används nämligen mot befolkningen på Östtimor. Därför borde utskottet i ärlighetens namn ha tagit upp den saken. Jag vill fråga: Vilken inställning har Sture Korpås till den alltmer ökande svenska vapenexporten till Indonesien? Sedan förhåller det sig så, Sture Korpås, att den röstförklaring som Sverige avgav i FN i år innebär en glidning till förmån för Indonesien och mot Östtimors befolkning. Vidare är det så, att om man kanaliserar hjälpen via Internationella röda korset, skall hjälpen gå via Indonesien, vilket innebär att hjälpinsatserna till stor del inte kommer de lidande i Östtimor till del. Biståndet försvinner bland korrupta indonesiska tjänstemän, officerare och andra. Fretilin kan, Sture Korpås, mycket väl förmedla svenska biståndsinsatser. Jag tycker att det är på tiden att den svenska regeringen och utrikesutskottet tar kontakt med Fretilin.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

Fru talman! Jag är väl medveten om att det nu är oerhört viktigt att biståndsinsatserna går till Östtimor. Det är ju det jag har pläderat för hela tiden, och jag har då också pläderat för att biståndsinsatserna kanaliseras så att inte 50 96 av dem eller mera försvinner i Indonesien. Tag kontakt med Fretilins representanter och gör upp om biståndsinsatserna, och låt Fretilin kanalisera dem och föra dem vidare! Då kan vi utgå från — med hundia procents säkerhet — att de insatserna kommer de svältande på Östtimor till del. Sedan till frågan om erkännandet. Vi är överens om att det viktigaste är Östtimors överlevande, och därmed också republikens överlevande, liksom den regim som man där har valt. Men ett erkännande av Östtimor måste väl då också vara ett bidrag till detta lands och detta folks överlevnad? Kraftigt ökade biståndsinsatser och ett erkännande av en lagligt vald regim kan väl inte försämra republikens chanser. Det skulle dessutom vara ett hårt slag mot de fascister i Indonesien som nu med napalm, svältvapen osv. försöker utrota ett helt folk.

Fru talman! Östtimor är ett av de få avkoloniseringsfall som FN haft att handlägga sedan andra världskriget och som håller på att avgöras genom folkmord. Jag tror att det är viktigt att hålla fast den här aspekten på den tragedi vi nu diskuterar. I de allra flesta fall har avkoloniseringsprocesserna, även om de lett till svåra slitningar, i andra delar av världen lösts på ett annat sätt. Här löses avkoloniseringen genom ett folkmord som den indonesiska regeringen och dess militära styrkor gör sig skyldig till. Av en befolkning på mellan 600000 och 800000 — uppskattningarna varierar — har mellan 50 000 och 80 000 människor dödats under kriget enligt vad den indonesiska regeringen själv erkänt. De flesta andra källor som är något så när oberoende — kyrkliga samfund, humanitära organ och andra — uppskattar att det definitivt är mer än 100 000 människor som dött av en befolkning på 600 000 å 800 000 människor. Det finns uppgifter om att ännu fler människor skulle ha dött. En uppgift, som citeras i en australiensisk parlamentsrapport och som i rapporten betraktas som trovärdig, är att även om hjälp nu skulle komma fram, så kommer mellan 20 000 och 40 000 människor att dö direkt. Det rör sig alltså om en fruktansvärd svältkatastrof — i ett litet land; det är viktigt att hålla detta i minnet när vi diskuterar denna fråga. De allra flesta västliga massmedia har konsekvent förtigit både Indonesiens krig och den svältkatastrof som pågår. Det finns undantag, men de är inte många. Däremot har det förekommit och förekommer en mycket intensiv debatt i denna fråga i den australiensiska pressen. Vi skall inte glömma att Östtimor är en ö som ligger mycket nära Australien. I Australien finns ett engagemang som går över partigränserna — det finns både socialdemokrater och borgerliga som med frenesi vänder sig mot den australiensiska regeringens politik att nu närma sig Indonesien och som kräver insatser för att häva det folkmord som pågår. Om man verkligen anstränger sig och går till den australiensiska debatten är det lätt att finna också ganska sena ögonvittnesskildringar — från det här året — som bekräftar dessa uppgifter. En portugisisk präst som nyligen kommit ut från Timor bekräftar att strider fortfarande pågår i bergen, även om alla nu tycks vara överens om att kusterna inte längre behärskas utan kontrolleras av Indonesien. Dessa ögonvittnesskildringar bekräftar också att det förekommer massvält av den dimension som jag här tidigare nämnt. Den amerikanske vetenskapsmannen Noam Chomsky har i Förenta nationerna som petitionär mycket övertygande konkret visat hur uppgifter i den australiensiska pressen successivt förvanskats och förändrats. När de kommit ut i de internationella massmedierna — framför allt i nordamerikansk press — och genom nyhetsbyråerna, har det givits en helt annan bild av det som ursprungligen presenterats i den australiensiska pressen. Inte minst har budskapet alltid varit — alltifrån det att striderna började 1975 — att det visserligen förekommit ett krig men att kriget nu är slut. Så har man argumenterat hela tiden. Senast förra hösten var det en vanlig uppfattning i dessa västliga massmedia att kriget nu var slut. Bara någon månad därefter bekräftade indonesisk militär själv att man på juldagen 1978 hade utkämpat ett slag där mer än 1000 människor skulle ha dött. Kriget var inte slut då. Kriget är inte slut nu heller. Ytterligare en aspekt på tragedin i Östtimor är att massakrerna och Indonesiens krig får en extra dimension genom den hållning som stormakterna i världen intar till Fretilin och den kamp som befolkningen på Östtimor för. Det är tyvärr så att stormakterna, om än i skiftande grad, har dragit den enligt min mening opportunistiska slutsatsen att man skall prioritera sina relationer till Indonesien. Detta har ju gällt USA hela tiden, men det gäller också Sovjetunionen, som klart minskar sitt stöd till Östtimor. Och det gäller f. ö. så gott som alla östeuropeiska länder. De förändrade sin röstning i FN. Från att tidigare ha röstat ja avstod nu en majoritet av de östeuropeiska länderna från att rösta. Det gäller i någon mån — om än kanske mindre — Kina. Kina engagerar sig inte på samma sätt för Östtimors sak som tidigare. Det grymma spelet är att alla stormakter från olika utgångspunkter prioriterar sina relationer till Indonesien och därmed lämnar Östtimors folk utan stöd. Fretilin har i stället i FN haft ett kraftigt stöd icke av alla delar men av stora delar av den tredje världens länder, särskilt naturligtvis av de gamla tidigare broderländerna bland de portugisiska kolonierna — Angola och Mogambique. I Europa har det varit och är det Sverige som tillsammans med den gamla kolonialmakten Portugal och några andra länder röstar för Östtimors folks rätt till oberoende och självstyre. När det gäller den röstförklaring som lämnades av den svenska borgerliga regeringen i FN, så tycker inte jag heller att den är bra. Denna åsikt har vi socialdemokrater också deklarerat i FN. Jag vill understryka att utskottet tar ingalunda ställning för denna röstförklaring — utskottet nämner i den vanliga bakgrundstexten vad som förekommit, och det har onekligen förekommit, tyvärr, att man har talat om det här erkännandet av en de facto-situation från den svenska regeringens sida. Men det kommenteras inte alls av utskottet, utan det finns med som en bakgrund. Det finns ingenting i utskottets text som innebär att man skulle instämma i denna röstförklaring. Den är inte bra — det tycker jag inte att den är. Men det är inte den väsentliga frågan. Den väsentliga frågan är att Sverige röstar ja. Det hade varit mycket bättre med en annan röstförklaring, men den viktiga frågan är att Sverige, till skillnad från så gott som alla västeuropeiska länder, har röstat ja och att Sverige därmed upprätthåller kravet på självständighet för Östtimors folk. Sveriges röstning är den helt avgörande frågan. När det gäller det specifika krav som tagits upp i motionen — det är ju halva motionen som behandlas, eftersom den andra halvan behandlats tidigare — är det bara att konstatera att här har vpk så att säga en annan folkrättslig syn på saken. Vpk anser att man skall erkänna en regering om den stöds av ”breda befolkningsgrupper”. Det är nu inte en praxis som Sverige någonsin har haft, och därmed går det inte att tillstyrka det speciella krav som vpk har rest i sin motion. Vad vi i stället gör i utskottet är att vi understryker det som Sverige genom sin ja-röst i FN också har understrukit, nämligen att Östtimors folk har en oavvislig rätt till självbestämmande och oberoende i enlighet med de. relevanta resolutionerna i FN om avkolonisering och att Östtimors folk därför måste ges möjlighet att bestämma sin egen framtid under FN:s överinseende. Denna självbestämmanderätt för Östtimors folk är det alltså som står bakom ställningstagandet, och den är också helt i samklang med den uppfattning som Fretilin fört fram i Förenta nationerna. Fretilin är ju i högsta grad, låt mig säga, initiativtagare till den resolution som en rad länder sedan har lagt fram i FN, så när det gäller självständigheten och formerna för självständigheten för Östtimor står alltså vi på samma ståndpunkt som Fretilin själv. Vad kan då i denna ganska fruktansvärda, grymma situation praktiskt göras? Det är mycket viktigt att vi icke gör Indonesien till viljes genom att glömma bort det folkmord som fortfarande pågår. Det är enligt min mening självfallet så att svensk vapenexport till Indonesien icke skall få förekomma. Vi måste fortsätta att anhängiggöra Östtimorfrågan och driva den i Förenta nationerna, där under dessa år en mycket riklig och viktig dokumentation har samlats som styrker både uppgifterna om Fretilins ställning bland befolkningen i Östtimor och tyvärr också uppgifterna om Indonesiens hårda krig. Därutöver skall vi naturligtvis — och det är oerhört viktigt i den svältsituation som nu råder — göra vad vi kan för att hjälpa den svältande befolkningen. Jag upprepar den fruktansvärda uppgift som jag tidigare nämnde att mellan 20 000 och 30 000 människor kommer att dö, även om hjälp kommer fram. Tills i går har Indonesien icke tillåtit Internationella röda korset att komma in i Östtimor. Den framför allt australiensiska hjälp som tidigare givits har kanaliserats via Indonesiska röda korset, som har anklagats från många håll och särskilt i Australien för korruption, för att inte låta hjälpen komma fram, för att hjälpen kommer militären till del, för att den säljs på svarta marknaden och liknande. Det har varit en intensiv debatt om detta i Australien. Sverige har ju också tidigare dragit slutsatsen att man inte har kunnat gå in med hjälp till Indonesiens röda kors. Vad utskottet säger på denna punkt är helt klart: ”Utskottet vill samtidigt framhålla vikten av att Internationella röda korsets och andra internationella biståndsinsatser i största möjliga utsträckning underlättas i området samt understryker att man därvid måste säkerställa att det bistånd som lämnas verkligen når fram till den mycket svårt nödlidande befolkningen.” Detta är ett krav på att Indonesien skall låta Internationella röda korset arbeta på ett annat sätt. Man har tillåtit hjälp från Internationella röda korset men i mycket blygsam skala. Det är ytterst få personer från Internationella röda korset som har fått komma in i Östtimor. De har inte fått möjlighet att reguljärt operera som Internationella röda korset normalt skall kunna göra i ett land. Sådana möjligheter måste till, för det är bara genom Internationella röda korset som en direkt internationell biståndsgivning till den svältande befolkningen kan ske. Internationella röda korset måste alltså få komma in i Östtimor på de villkor som normalt gäller för organisationens arbete i olika länder. Det är i det sammanhanget viktigt att Sverige ökar stödet. Det är bra att det nu har kommit ett direkt regeringsstöd i ett skede då Internationella röda korset för första gången tillåts hjälpa. Det stödet måste ökas. Självfallet bör Sverige också, tycker jag, kanalisera humanitär hjälp via Fretilin, under förutsättning att Fretilin vid diskussioner förklarar sig beredd att kanalisera sådan hjälp. Vi har under tidigare år konstaterat att under förutsättning att Fretilin är beredd att ta in hjälp bör också Fretilin kunna kanalisera humanitär hjälp. Det är mycket viktigt, och det vore utmärkt om så kunde ske. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Sture Korpås använde ett demagogiskt knep. Jag hade inte möjlighet till replik vid det tillfället, eft2rsom min repliktid var uttömd. Sture Korpås frågade ungefär så här: Vill inte Bertil Måbrink att vi skall få in snabba hjälpinsatser, när han nu opponerar sig mot att hjälpinsatserna skall gå via Internationella röda korset och Indonesiens röda kors? Det är ju snarare tvärtom, Sture Korpås. Jag har ju förklarat att mer än hälften av de insatser som skall gå till Östtimors befolkning försvinner i korruptionen i Indonesien. Indonesierna tar hand om hjälpen, men det är inte de som behöver den. Hur hjälper den då Östtimors befolkning? Jag har sagt att den svenska regeringen och utrikesutskottets ledamöter borde ta kontakt med Fretilins representanter och diskutera bistånd till Östtimors befolkning under Fretilins kontroll. Där gör också Mats Hellström en glidning. Han säger att Fretilin borde kunna bevisa att man kan kanalisera biståndet. Jamen, Mats Hellström, du har ju träffat Fretilins utrikesminister Horta — jag tror att det var i början av det här året. Jag skall be att få citera ur en intervju med honom i tidskriften Kommentar. Kommentars fråga lyder: ”Sjöblockaden anförs ibland som ett skäl för att inte ge Fretilin stöd. Vi vet inte vart vi skall sända vårt bistånd, har det sagts.” Horta svarar: ”Jag har hört att det här i Sverige uppges som en ursäkt för att man inte stöder Fretilin att man inte vet vart stödet skall sändas. Det är en dålig ursäkt. Den första frågan är: Bör eller bör inte den svenska regeringen ge stöd till Östtimors folk? Om den svenska regeringen svarar ja, så är det Fretilins sak att organisera mottagandet av stödet. Det går bra att sända en representant för den svenska regeringen för att se hur vi använder stödet. Men det är vår egen sak att bestämma hur det skall användas. Vi accepterar inga villkor för den hjälp som ges oss. Vi får hjälp nu från våra vänner, men av säkerhetsskäl kan vi inte göra något stort nummer av hur den hjälpen kommer till Östtimor.” Det är alltså klart att Fretilin kan ta hand om ett ganska omfattande bistånd från Sverige. Det är inga problem, så kryp inte bakom påståendet att Internationella röda korset skulle vara den enda kanalen, Sture Korpås. Den snabbaste och effektivaste insatsen för att rädda liv på Östtimor är att gå in med bistånd via Fretilin. Då kan vi rädda människoliv. Det finns tre Röda kors-representanter som har släppts in på Östtimor av Indonesien. De får inte röra sig hur som helst på Östtimor. De får bara röra sig i de områden som bestäms av de indonesiska ockupationstrupperna. Jag ställde tre frågor till Mats Hellström — om vapenförsäljningen, om det internationella biståndet och om röstförklaringen. Jag tycker att det var litet försiktiga svar jag fick på de här frågorna. Låt mig då ställa frågan: Om ni är emot den alltmer ökande vapenexporten — Mats Hellström har själv i riksdagsdebatten sagt att de här svenska vapnen används bl.a. mot Östtimors befolkning — varför har ni då inte sagt någonting i utrikesutskottets betänkande nr 5? Varför har ni ingenting sagt om röstförklaringen? Det håller inte att krypa bakom sådana formalistiska förklaringar som att det inte står någonting om den i utskottets skrivning. Den finns omnämnd i utskottsbetänkandet, och Sverige har avlämnat den i FN. Antingen står ni bakom den eller också står ni inte bakom den. I så fall borde ni — för Fretilins skull, för de fattigas och förtrycktas skull — i det här betänkandet ha markerat att ni inte är överens med de tre borgerliga partierna. Ni borde också ha markerat er ståndpunkt när det gäller vapenexporten. Det har ni inte gjort. Varför?

Fru talman! Det får vara någon måtta på Bertil Måbrinks demagogi när det gäller vad utskottet skall eller inte skall ta upp. Vpk:s motion innehåller ett yrkande om diplomatiskt erkännande av en regering. Vpk-motionen innehåller inget yrkande om ett avbrytande av vapenexporten. Självfallet skulle utskottet ha tagit upp den frågan om man hade yrkat på det i vpkmotionen. Socialdemokraterna har däremot vid upprepade tillfällen i interpellationer och frågor i riksdagen kritiserat den borgerliga regeringen för dess vapenexport till Indonesien, vapen som vi menar har använts mot Östtimor. Bl. a. mot den bakgrunden har det på socialdemokratiskt initiativ tillsatts en utredning med direktiv att begränsa den svenska vapenexporten, se över reglerna för den osv. Det var väl ändå demagogi i överkant att här ta upp en fråga i vilken man inte har ställt något yrkande i sin motion.

Som jag sade i mitt första inlägg har Internationella röda korsets möjligheter att arbeta där begränsats kraftigt. Man måste få helt andra resurser och kunna arbeta på samma sätt som i andra områden om hjälpen verkligen skall kunna komma fram. Jag har själv för bara ett par veckor sedan fört en diskussion med Fretilins representanter i FN om möjligheterna att ge humanitärt stöd till Östra Timor. Jag är den förste att önska att det så snart som möjligt skall gå att föra in humanitärt stöd via Fretilin. Där måste dock Fretilins egen uppfattning om dessa möjligheter spela en roll.

Fru talman! Det är inte alls demagogiskt av mig att säga att vapenexporten i allra högsta grad har med den fråga som vi nu diskuterar att göra. Det är lika viktigt att diskutera den som att diskutera biståndsfrågan, som både Mats Hellström och Sture Korpås har använt huvuddelen av sina anföranden till. Yrkandet i vår motion handlar nämligen nu inte om biståndsfrågan. Vårt yrkande går ut på att diplomatiska förbindelser skall upprättas med regeringen i Östtimor. Varför är vapenexporten så viktig i sammanhanget? Jo, den svenska borgerliga regeringen försöker ju motivera vapenexporten till Indonesien just genom att påstå att det inte skulle var en konflikt mellan två stater, Indonesien och Östtimor. Det borde du väl känna till, Mats Hellström. Det är ett argument som de borgerliga handelsministrarna har använt. Därför har vapenexporten ett mycket intimt samband med erkännandefrågorna. Så enkelt är det. Om någon är demagog, är det ju Mats Hellström som försöker koppla bort denna fråga. Den har ett samband och därför har jag tagit upp den. Det skulle mycket väl ha varit möjligt för Mats Hellström — om han nu inte skulle ha fått de andra sex socialdemokraterna med sig i utskottet — att göra denna oerhört viktiga markering.
Fru talman! Jag tycker verkligen att vi kunde ägna denna debattid åt något viktigare än denna typ av demagogiska knep. Vpk-motionen innehåller två yrkanden: ett om diplomatiska förbindelser och ett om humanitärt bistånd. Frågan om humanitärt bistånd behandlades i våras, eftersom det var en anslagsfråga. Därefter har det skett en del — bl.a. de omständigheter som jag har refererat — som har gjort att det funnits skäl för utskottet att förklara att det är viktigt att Internationella röda korset verkligen får arbeta och får möjlighet att överlämna medlen till befolkningen. Men det finns i vpk-motionen inget yrkande om att avbryta vapenexporten till Indonesien. Om jag vore lika demagogisk som Bertil Måbrink, kunde jag ställa frågan: Varför har vpk i sin motion inget yrkande om en avveckling av vapenexporten till Indonesien? Betyder det att ni är för den borgerliga regeringens vapenexport? Det vet jag att ni inte är. Det är inte heller vi. Vi har kritiserat och vi fortsätter att kritisera de olika borgerliga regeringarna för deras vapenexportpolitik. Vad denna debatt, om den skall vara konstruktiv, bör utmynna i — och det torde de flesta kunna hålla med om -— är att den svenska regeringen måste ta initiativ för att trycka på den indonesiska regeringen så att den är beredd att tillåta Internationella röda korset och andra internationella biståndsorgan att arbeta på normalt sätt i Östtimor. Det har de hittills inte tillåtits. De har fått mycket begränsad rörelsefrihet, vilket Internationella röda korset normalt inte accepterar. De har fått följa med indonesiska trupper på ett sätt som inte är acceptabelt. Den svenska regeringen måste ställa krav på den indonesiska regeringen att internationella biståndsorgan måste få möjlighet att snabbt komma in med hjälpinsatser, så att den fruktansvärda massvält som nu råder kan lindras.
Fru talman! Det var inte jag som började använda ordet demagogi. Jag är överens med Mats Hellström om att vi självklart skall trycka på den svenska regeringen att den i sin tur skall trycka på den indonesiska regeringen så att hjälpinsatserna kan komma in på ett bättre sätt till de svältande i Östtimor. Det har jag ingenting emot. Men den viktigaste frågan är ju ett erkännande av republiken Östtimor. Den hänger samman med möjligheterna till hjälpinsatser. De förutsättningar som Sverige anser skall gälla för erkännande av ett land har funnits och finns fortfarande. Men det har inte Mats Hellström velat diskutera utan han har diskuterat biståndet. Han säger att det har kommit in nya moment. Ja, det har det väl gjort, men detsamma gäller vapenexporten. Även där har det kommit in nya moment, som är väldigt allvarliga. Jag pekade på att vapenexporten har ökat kraftigt sedan förra året. Den biten kan vi inte komma ifrån. Också den hör samman med det hela. Till sist. Det finns också hos Fretilin kanaler som kan användas för att föra in bistånd. De har inte ändrats. Fretilin har dessa kanaler. Vi måste trycka på att den svenska regeringen skall ta reda på dessa kanaler genom att ta kontakt med Fretilin.

Fru talman! Eftersom det här har antytts att rödakorshjälpen inte kommer fram till de svältande folken, vill jag redogöra för Svenska röda korsets uppfattning i denna fråga. Vi har fått en rapport från Internationella röda korset, daterad den 6 november, där det sägs att hjälpen till de 60 000 människorna i de åtta olika byarna har startat. Internationella röda korset har en läkare, en sköterska och en administratör på plats och Indonesiska röda korset fem administratörer och fem sköterskor. Transporterna har nått fram till huvudstaden både med båt och med flyg. Två byar kan man nå per väg och de övriga med flyg. Det har till de nödlidande distribuerats 640 ton livsmedel, fyra Landrovers och tre lastbilar, och det har också kommit fram 80 ton ris. Distribution har skett den 19 oktober till 8 000 människor och den 29 oktober till 8 000 människor. Några direkta uppgifter om vad som gjorts under november har jag inte, men intrycket är alltså att hjälpen fortsätter och att den når de nödlidande.
Fru talman! Inger Lindquists uppgifter bekräftar verkligen hur fruktansvärd situationen är. Det är alltså fråga om en handfull läkare och sköterskor som arbetar i Internationella röda korsets regi och som skall klara en svältsituation som berör inemot 60 000 människor. En australiensisk parlamentskommitté har som trovärdiga betecknat uppgifter om att mellan 20 000 och 40 000 människor kommer att dö även om hjälpen når fram. Internationella röda korset har ju hittills icke kunnat operera på det sätt som organisationen normalt brukar göra i drabbade länder. Dess arbetsmöjligheter har begränsats av den indonesiska militären. Det är en fruktansvärd proportion — det tror jag Inger Lindquist är överens med mig om — mellan det lilla antalet läkare och sköterskor som Internationella röda korset förfogar över och det enorma hjälpbehovet. Häftig kritik har också från kyrkliga och humanitära organisationer i Australien riktats mot Indonesiska röda korset för dess sätt att backa upp militären och den indonesiska regeringen. Som ett facit av denna diskussion kvarstår att det är mycket viktigt att den svenska regeringen utövar påtryckningar på den indonesiska regeringen för att tillåta Internationella röda korset att arbeta i normal utsträckning.
Fru talman! Jag kan på den punkten naturligtvis bara instämma med Mats Hellström. Men jag finner det samtidigt viktigt att understryka att hjälpen når fram. Det är nämligen ur rödakorssynpunkt enormt viktigt att kunna redovisa att den verkligen gör det. Jag kan därutöver också hålla med om att proportionerna är sorgliga.